Herr talman! Som jag ser det har Barbro Evermo Palmelund redan medgivit att reservation 28 saknar substans annat än i den bemärkelsen att den är ett sätt att manifestera sitt misstänkliggörande av regeringens goda avsikter när det gäller att ta till vara både den civila och militära personalens kompetens och kunnande. Det är klart att man alltid kan efterlysa kompletteringar och ytterligare vänliga rader i propositionen i fråga om personalsidan. Här handlar det ju inte om skillnader i hur vi ser på personalen som resurs i försvaret, utan det handlar om att utskottsmajoriteten inte har velat skriva regeringen på näsan att lagen om offentlig anställning skall följas, eftersom man har förutsett det. Jag har själv varit yrkesofficer i sju år. Därmed har jag haft en ganska hård och praktisk tjänst, både i den dagliga verksamheten i armén -- dvs. inom utbildningsverksamheten -- och i stora delar av de andra försvarsgrenarna. När det gäller den tjänst som vi utbildas att bli krigsplacerade i är åldersstrukturen ett stort problem, oavsett om gränsen sätts vid 40 eller 45 år. Det finns inte relevanta vare sig freds eller krigsbefattningar för den stora mängd överåriga officerare, som är ett resultat av pensionsåldershöjningen 1971-1972. Det är ett problem som vi står inför. Vi kan inte ''avskeda'' dessa officerare av den enkla anledningen att nästan alla i den här åldersgruppen har fullmaktsanställning. Sedan kan man naturligtvis diskutera vad som är saklig grund. Där är möjligheten att genomföra arbetet i fredsorganisationen och ens lämplighet för placering i krigsorganisationen som måste vara saklig grund för om man skall få behålla sin anställning i försvarsmakten eller inte. När vi nu skall dra ned med 1 500 yrkesofficerare och minska krigsorganisationen och fredsorganisationen finns det inte lika mycket ''slatt'' som den gamla organisationen hade i form av inre tjänstbefattningar för äldre yrkesofficerare. Det här inser alla som själva har arbetat inom verksamheten.

Herr talman! Jag skall inte sticka under stol med att jag anser fullmaktsfrågan vara en praktisk detalj, som inte riktigt har den dignitet som Barbro Evermo Palmelund hävdar att den har. Snarare är det en fråga av stor psykologisk betydelse för officerarna. Av den anledningen valde jag att inte ytterligare kommentera denna fråga. När det gäller den allmänna ambitionen, dels i propositionen, dels i utskottsmajoritetens skrivningar, kan jag bara beklaga om vi inte till fullo har lyckats undanröja den misstänksamhet som Barbro Evermo Palmerlund och övriga socialdemokrater tydligen har i vad avser regeringens och utskottsmajoritetens goda vilja i sättet att hantera personalen.

Herr talman! Jag skall direkt besvara Lars Stjernkvists fråga. Efter det att jag har hört Lars Stjernkvists inlägg är jag fullkomligt säker på att beslutet är riktigt. Stjernkvist har utan att man kan skönja en enda röd tråd velat omkring i ett anförande på 10--12 minuter, där han uteslutande talar om att det är bra med bypolitik om han får använda den själv medan andra inte göre sig besvär i denna bräckliga bransch. Ett av kammarens mest märkliga inlägg har faktiskt avlevererats av Herr talman! Jag vill bara kortfattat ge uttryck för och klargöra den kritik jag riktade mot kampanjen från Norrköping. Den gäller inte de enskilda människorna som deltar i kampanjen -- vilket jag sade redan i förmiddags -- utan det gäller dem som har initierat kampanjen utan att använda de skäl som fanns för nedläggningen. Detta stöter Stjernkvist bort genom att säga att ÖB av något skäl i anvisningar givna för ungefär ett år sedan pekat ut denna flottilj. Det kan man inte bortse från. Jag har lyssnat och klargjort att när Lars Stjernkvist partivänner i försvarsutskottet icke möjliggjorde en nedläggning av F 6 i Karlsborg, har vi som andrahandsalternativ valt det som överbefälhavaren har pekat ut. Det är inte gripet ur luften. Det anförande som nyss hölls var långt mer gripet ur luften, men det är inte mitt problem.

Herr talman! Lars Stjernkvists senaste anförande är inte mindre lustbetonat än det föregående. Han tillstår att det är svårt att ha några krav på sina egna partivänner. Jag delar hans uppfattning att man kan diskutera om man skall ha det. I vårt parti har vi krav på våra partivänner. Jag är så till vida hedrad av att Lars Stjernkvist ställer något högre krav på mig. Jag har emellertid redan två gånger i dag redovisat varför vi har hamnat i situationen att vi vill lägga ned F 13 i stället för F 6. Nu gör jag det för tredje gången. Stjernkvists partivänner bidrog till, kunde vi inte lägga ned det förband som föreslagits i regeringens proposition. Vi hade då en minuspost på 400 milj.kr. för de första tre åren -- icke fem år, som sades nyss -- beroende på att nedläggningen i Karlsborg inte kom till stånd. Vi hade då att välja ett näst bästa alternativ, och vi valde det som ÖB för något mindre än ett år sedan hade rekommenderat, nämligen att lägga ned F 13. Så till vida tycker jag att detta förslag är utomordentligt välgrundat, och jag hoppas att jag inte behöver upprepa det en fjärde gång. Det borde vara möjligt också för Lars Stjernkvist att förstå.
Herr talman! Arne Andersson sade att mitt tidigare inlägg var ett av de mest märkliga som han hade hört. Jag har försökt att säga att jag i den här frågan har en annan uppfattning än mitt parti -- sådant händer. I just den här frågan råkar det såvitt jag förstår faktiskt vara så att min personliga uppfattning ligger närmare Arne Anderssons uppfattning än socialdemokraternas. När jag här i kammaren talar om att jag faktiskt tycker att den borgerliga gruppen i försvarsutskottet har en del sympatiska uppfattningar och en del poänger i det som man skriver och när jag beklagar att man faktiskt inte är beredd att stå upp och slåss för sin mening, blir Arne Andersson magsur och arg på mig. Om något är anmärkningsvärt, borde det rimligtvis vara att man i den här församlingen blir sur när någon -- måhända från ett annat parti -- säger att han instämmer i den förres resonemang.
Herr talman! Jag tycker att bypolitik är helt okej. Om det så skulle vara bara ett enda regemente kvar i landet, är det inte alldeles orimligt att boråsarna säger att det bör ligga i Borås. Jag är övertygad om att man i Norrbotten skulle säga att det borde ligga i Boden. Det är riktigt att man för fram sina argument för detta. Man skall aldrig kritisera dem som för fram dessa. Vad jag nu har tyckt varit jobbigt är att vi varken i det här eller i det föregående beslutet hade med politikerna. Det är två regeringar som har handlat på detta sätt. Man har ställt frågan direkt till armén vilket regemente som skall läggas ned. När man sedan inte kunnat lägga ned det föreslagna regementet säger man: Det gick inte, vi får försöka med ett annat. Det är fråga om ett antal ganska enkla faktorer. Man kan lägga ihop vad olika verksamheter kostar i drift och de investeringar som behöver göras. Utöver summan av detta får man lägga in olika värderingar, möjligheter till närrekrytering osv. Det finns kanske tio sådana variabler. Vi här i kammaren vet alla att detta är intressant. Debatten i dag handlar mer om sådana här frågor än om annat. Det rimliga hade varit att tillsätta ett politiskt organ för dessa frågor. Det hade vi inför 1982 års beslut. Vi som var med i ''dödspatrullen'' tog ledigt från riksdagen och åkte runt för att titta på alla de aktuella regementena. Jag tror att det sammanlagt rörde sig om 70 myndigheter. Jag hinner inte redogöra för alla upplevelser i samband med detta, men jag kan nämna att jag skrev en bok om detta, ''Leve dödspatrullen!''. Man kunde då väga saker och ting mot varandra, och vi kom fram till mycket mer än vad myndigheterna hade kännedom om. De visste inte ens om att pansarsoldaterna stoppades in i en personalreserv därför att de inte fungerade. Det fann vi när vi besökte Skåne. Det låter mycket objektivt med en myndighet, men i ett fall ändrade sig armén därför att man hade haft ett möte -- jag förmodar att pansarinspektören hade varit den drivande -- utan att ens hinna ändra sin argumentering. Det är synd att man överlämnar detta till en myndighet, dessutom till en enmansmyndighet, som kan ändra på detta sätt. Detta har vi gjort två gånger i följd. Jag är inte övertygad om att det var riktigt att lägga ned regementet i Växjö i stället för regementet i Halmstad. Politikerna överlät till militärerna att komma med förslagen. Jag har i en motion framhållit att vi borde lyssna på argumenten. Det har funnits någon som gjort det, men man har här valt den längsta vägen, att överlåta det hela till myndigheterna och sedan bolla saken mellan dem. Det är olyckligt. Ett enigt utskott har sagt att jag i princip har rätt. Men att göra om processen kostar pengar. Det skulle i flygvapnets fall såvitt jag förstår kosta 2 -- 2,5 miljarder att invänta detta. Det skall först göras en politisk bedömning, och sedan kommer den politiska hanteringen här i riksdagen. Därmed är vi framme vid 1996, och då kommer naturligtvis många att säga att man bör vänta in 1997. Jag var med i arbetet inför 1987 års försvarsbeslut, när t.o.m. en av ledamöterna, numera statsminister, hoppade av och sade: Låt oss vänta in 1992 års försvarsbeslut! Erfarenheterna säger att fem års verksamhet i en flygflottilj kostar oss fem gånger 500 miljoner, alltså 2 1 2 miljard.
Herr talman! Jag har en fråga till Hans Lindblad. Jag har stor respekt för och ifrågasätter naturligtvis inte Hans Lindblads kunskaper på det här området, men när han redogör för de diskussioner som har förts om olika orter, får man intrycket att de olika förbanden och regementena är utbytbara enheter och jämförbara storheter. Jag vill fråga om det verkligen är korrekt. Såvitt jag förstår efter att ha läst handlingarna ger under den femårsperiod som vi nu diskuterar en nedläggning av F 10 i Ängelholm strikt ekonomiskt Karlsborg skulle ge är osäkert, men det blir någonstans i storleksordningen 400 miljoner, och en nedläggning i Norrköping ger x kronor. Är det då verkligen riktigt så enkelt som Hans Lindblad säger, att man kan -- jag skall inte säga godtyckligt -- ställa de olika orterna mot varandra som utbytbara enheter?
Herr talman! Ibland säger man att man i försvarspolitiken inte skall ta hänsyn till regionalpolitiken. Detta är bisarrt. Skall vi bygga en Öresundsbro, skall vi självfallet ta hänsyn till alla faktorer, oavsett om de är 20 eller 100. Sedan är det upp till varje parti att värdera dem. Man kan inte se på Öresundsbrofrågan utan att ta hänsyn till miljön och inte heller se på gymnasieskolan utan att ta hänsyn till barnen. Man skall naturligtvis väga in alla relevanta faktorer. En faktor som aldrig vägs in inom försvaret in är markvärdena. Militärerna har aldrig behövt räkna med marken, trots att den är mer värd på vissa ställen. Alla faktorer skall vägas in, och det skall göras av politikerna. Vad sedan gäller utbytbarheten har min uppfattning varit mycket klar beträffande F 10 Ängelholm. Vi har ett för svagt luftförsvar i Sverige. Det gäller en luftförsvarskapacitet, och vi har lagt ned pengar på att modifiera den. Det är jättebra att ha kvar Drakenplanen. Drar vi ner antalet divisioner kan vi ändå undvika att friställa en enda pilot. Flygplanen kan köras fram till dess att en stor översyn skall göras, och under tiden kostar underhållet av en division i stort sett hälften av underhållet för en Viggendivision. Det är jaktplan som vi behöver, och divisionen i Ängelholm är därför inte utbytbar mot någon annan. Jaktsystemet är viktigt. Vad vi skall minska på är i stället på attacken. Det värsta argumentet i detta sammanhang är när man talar om ''de där gamla flygplanen i Karlsborg''. Flygplan är faktiskt rörliga. Om det hade gällt en bro eller ett torn hade jag förstått argumentet, men det som kostar på det rörliga flygplanet är på sin höjd att måla om en siffra på det. När JAS kommer till Sotenäs skrotar man inte Viggenplanen där. De äldsta Viggenplanen finns i Söderhamn, Ronneby, Karlsborg, Luleå osv., och de ingår i ett samlat system. Man gör sig vidare skyldig till ett tankefel när man talar om att flytta förband. Det kan t.ex. vara så att en division i Ronneby får konvertera till att bli en jaktdivision. Det tar väl ungefär ett år för den att omskola sig. Den här divisionen har en gång betecknats ''torped''. Sedan fick den beteckningen ''bomb'', därefter ''attack'' och vidare ''jakt''. I dag har den beteckningen ''spaning'', och sedan blir det ''jakt'' igen. Varje division eller skvadron ute i världen har växlat mellan dessa uppgifter vart femte eller vart tionde år. Det är under alla förhållanden fråga om mycket mindre operationer än vad som skedde under den tid när man hade ett stort antal avhopp till SAS och Linjeflyg. Om det hade förekommit en längre politisk process, skulle folk naturligtvis ha blivit på det klara med det här, men det har gått mycket snabbt. Det beror på att vi i försvarspolitiken mycket ofta har låtit myndigheter ta över ansvaret för besluten. De flesta regementsnedläggningar som har skett under 80-talet har skett på myndigheternas villkor. Jag bor själv i Gävle och är i samma situation som Lars Stjernkvist. Det hade varit mycket lättare om det hade varit politikerna som gjort bedömningen i Gävle, men det är de fakto myndigheterna som gjort dem. Man har bollat över ansvaret till dem. Försvarsutskottet har sagt att man inte vill att det skall vara så. Nästa gång måste vi göra ungefär som på gamla dödspatrullens tid. Men dödspatrullen råkade ut för att alla var emot den. Jag rekommenderar er att läsa den lilla skriften som jag talade om förut, för det är i väldigt mycket samma sak som upprepas.

Herr talman! Nu står riksdagen inför sitt försvarsbeslut -- äntligen, efter alla dessa turer! Jag tycker att det är bra, men jag nödgas nog sluta mitt beröm där. Dagens riksdagsbeslut utgör inte det bästa möjliga försvarsbeslut som vi skulle kunna få, och det beror på ett undermåligt beslutsunderlag. Det finns många förklaringar till det, men huvudorsaken är försvarskommitténs haveri 1990. Man var då i kommittén på rätt väg att skapa det verkligt moderna svenska försvaret, men Socialdemokraterna upplöste tyvärr försvarskommittén. Detta kom särskilt att drabba Den säkerhetspolitiska hotbilden är inte och får därför inte heller göras ensidig. Sverige behöver ett försvar även i söder. Det finns ett starkt behov av ett effektivt skånskt försvar. Särskilt handlar det då om pansarsidan. Det är en erfarenhet som man otvivelaktigt gjorde av Gulfkriget. Det aktuella beslutet innebär att pansarkraften minskas drastiskt. Tre pansarbrigader blir en pansarbrigad plus en mekaniserad brigad. ''Våra'' Skåne och placeras delvis på Gotland. Stödfunktionerna artilleri och underhåll försämras samtidigt. Det här är beklagligt. Dessutom är det helt onödigt. Det finns nämligen alternativa lösningar som t.o.m. är godkända av försvarsexperter, lösningar som ligger inom samma ekonomiska ramar som vi nu diskuterar och som är utan de nu ofrånkomliga regionalpolitiska nackdelarna. Herr talman! Det skånska alternativet bygger på en omsorgsfullt utformad principmodell. Det innebär en satsning på storgarnisoner som utbildningsplatser för kompletta brigader, som samorganiseras med en eller flera minigarnisoner, och den gemensamma personalkåren utbildas genom cirkulationstjänstgöring. Om det säkerhetspolitiska läget så kräver, kan minigarnisonerna växlas upp till kompletta brigader. För Skåne skulle den här modellen få följande utformning.

Kampen för den här skånska modellen har jag fört intensivt med utnyttjande av, vill jag påstå, alla tillgängliga men tillåtna medel. Jag har bedrivit en intensiv opinionsbildning i media under ca tre års tid.

Då har man visat intresse men samtidigt resignerat förklarat: Det är nog bra i och för sig, men nu är det för sent att komma med nya alternativ. Jag har riktat direkta krav till överbefälhavaren. I en artikel i DN -- som kanske är landets viktigaste talartribun, har jag förstått -- har jag i form av ett öppet brev till överbefälhavaren begärt en preciserad redovisning av hans s.k. D2-alternativ, som ligger väldigt nära just det skånska alternativ som jag har beskrivit. Men det blev avslag från ÖB:s sida, eftersom det var jag och inte regeringen som hade gjort den här begäran. Jag har utnyttjat den parlamentariska vägen. I flera motioner har jag drivit idén med den alternativa modellen, och senast i anledning av propositionen begärde jag i all enkelhet en kompletterande utredning. Men det blev blankt avslag. Slutresultatet är att det inte blev någon komplettering av det dåliga beslutsunderlaget. Försvarsbeslutet, såvitt avser Skåne, blir förstås inte bättre än underlaget. Det bästa, det optimala, försvarsbeslutet måste tillgodose tre grundläggande krav. För det första skall det vara ett flexibelt försvar, som Hans Lindblad i flera olika omgångar har talat sig varm för, med anspassningsförmåga till de varierande hotbilder som vi alltid måste räkna med. För det andra måste det vara ett markförsvar, som är förberett för det alleuropeiska försvarssamarbete som är en ofrånkomlig framtidsvision, och för det tredje måste beslutet ha en ekonomisk hållbarhet över hela försvarsperioden, inte bara några månader. Tack vare en försvarspolitisk innovation -- så får jag ändå kalla det -- kan jag som en positiv människa åtminstone tycka att en hoppingivande öppning skönjs. Riksdagen skall ju redan i dag besluta att omedelbart -- jag understryker omedelbart -- tillsätta en ny försvarsberedning för genomförande av det beslut som vi fattar här i dag. Det här innebär -- jag använder de ord försvarsministern själv har använt -- både styrning och kontroll. Rimligen måste därmed också följa en befogenhet för försvarsberedningen att vidta erforderliga korrigeringsåtgärder för att uppnå de mål vi alla bör vara överens om, nämligen högsta försvarskvalitet inom givna ekonomiska ramar. Det här gäller den utomordentligt viktiga period som ligger framför oss fram till nästa försvarbeslut 1997. Det finns anledning att särskilt nämna pansarförsvaret i Skåne. I de yttersta av dessa dagar har öppnats en intressant möjlighet, nämligen att i en svensk-tysk motköpsaffär anskaffa tyska stridsvagnar mot betalning i svenska stridsflygplan. För varje JAS kan man rimligen erhålla tre stycken moderna Leopard 2-stridsvagnar. Det här innebär naturligtvis en ny och mer förmånlig kostnadsbild för försvarsbudgeten. Den logiska konsekvensen borde vara att man med det här som bakgrund än en gång funderar över den moderna skånska försvarsmodellen och seriöst överväger den inom den nya försvarsberedningen innan dagens försvarsbeslut slutligen verkställs, dvs. den 1 juli Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga följande. Ett starkt försvar är viktigt för Skåne och därmed för hela Sverige. Vårt lands försvarsmakt är den bästa och enda garantin för vår lands demokratiska framtid. Det bör vi särskilt besinna här och nu i detta parlament.

Herr talman! Jag vill gärna hålla med Bengt Harding Olson om att 1988 års försvarskommitté var på rätt väg när det gäller att lägga fram ett förslag som skulle ha kunnat utgöra underlag för ett bra försvarsbeslut. Men jag vill gärna korrigera verklighetsbeskrivningen av hur kommittén lades ned. Carl Bildt gick ut med ett pressmeddelande och krävde att försvarskommittén skulle läggas ned. Därefter blev det en partiledaröverläggning, varvid man beslöt att kommittén skulle läggas ned. Den socialdemokratiske ordföranden i försvarskommittén, som jag var med i, ville att kommittén åtminstone skulle slutföra det arbete som pågick. Vi var så långt fram i arbetet att vi hade börjat läsa texter. De borgerliga representanterna gick emot och ville lägga ned allt arbete. Allt material skulle helst ''tuggas'' omedelbart, och inget fick lämnas över till eftervärlden. Jag beklagar i allra högsta grad detta. Det är min uppfattning att detta berodde på att vi närmade oss ett valår och att det fanns borgerliga partier -- jag påstår inte att det var Folkpartiet -- som ville ha fritt spelrum att gå ut i valrörelsen med ogrundade löften. Vi kunde sedan se att det blev så. Jag vill påpeka att det är Socialdemokraterna som återigen har tagit strid för att få till stånd en ny beredning när det gäller ett nytt försvarsbeslut. Det här var en korrigering av beskrivningen av det händelseförlopp som jag själv upplevde.
Herr talman! Jag vill tacka Karin Wegestål för kompletteringen. Jag vill inte bestrida att det här kan vara en riktig beskrivning av orsakerna till varför försvarskommittén havererade. För mig är det egentligen likgiltigt vem som är orsaken till det. Den eller de som är det bör känna ett tungt ansvar. Jag beklagar, lika väl som Karin Wegestål, att det blev så. Faktum var att detta moderna, flexibla svenska försvar -- som Hans Lindblad talat sig så varm för, och som jag tycker är en självklarhet -- höll på att skapas i försvarskommittén på grundval av mycket kompetenta modeller från bl.a. FOA. Jag har sedan byggt vidare på dem. Det är beklagligt att det blev så här. Jag är beredd att ge en eloge till den eller dem som har sett till att en ny försvarsberedning omedelbart har kommit till stånd. Men jag vill understryka att den inte kan och inte får bli en Potemkinkuliss så till vida att den sitter passivt och tittar på. Den skall vara aktiv, offensiv och även styra och inte bara vara passivt kontrollerande. Då finns det en möjlighet att åtminstone delvis komma upp ur diket. Det vore faktiskt särskilt angeläget för det skånska försvaret att då beakta den nya situation jag talade om, dvs. motköp med Tyskland som skulle förbättra pansarstridskrafterna i Skåne. De har en nyckelroll i skånskt försvar.

Herr talman! Vi har nog ungefär lika stor tilltro till försvarsministern, så jag är fullkomligt lugn på den punkten. Det är skönt att vi är överens om det. Beträffande försvarets flexibilitet vill jag gärna säga att vi är överens. Men det behöver kanske sägas i sammanhanget att en flexibilitet för försvaret över Sveriges stora landyta, förutsätter en ganska stor försvarsmakt som finns rimligt regionalt fördelad. Det har egentligen inte med fredsorganisationen av förbanden att göra, utan med att krigsorganisationen har den organisationen. Det är viktigt att den inte ligger på för låg nivå, för då har den inte denna flexibilitet och denna möjlighet. Säkerhetspolitik är att ha beredskap för det oförutsedda, att inte bara kunna värja sig för det man kan se framför ögonen just nu eller ett antal år framöver, utan att ha beredskap för den oförutsedda situation som ligger litet längre fram. Det är säkerhetspolitik, och det är också det som ryms i ett flexibelt försvar. Det tror jag att vi rent av är överens om, Bengt Harding Olson.

Herr talman! Jag tänker ta upp fem områden i mitt anförande. Det gäller det icke-militära motståndet, Skånes försvar, den flyttkarusell som drabbar mitt hemlän, Kristianstads län, ganska hårt, F 10 och ett eventuellt miljöregemente i Näsby. När det gäller det icke-militära motståndet vill jag i stort instämma i vad Gudrun Norberg anfört för att vinna tid. Vi har ju en gemensam motion på detta område. Där har vi anfört värdet av det ickemilitära motståndet. Vi har också uttryckt besvikelse och förvåning över att det inte omnämns i propositionen. Men nu kan vi konstatera att vår motion har resulterat i ett uttalande i betänkandet om att det icke-militära motståndet är en viktig del av vårt totalförsvar och förtjänar ett omnämnande. Det är bra. Herr talman! I min motion Fö39 betonar jag vikten av att hela landet skall försvaras. Det måste även inkludera Skåne. Jag har tagit upp detta därför att jag oroar mig för hur det skall vara möjligt mot bakgrund av de stora förändringar som föreslås i propositionen. Följden av propositionens förslag blir bl.a. att en av Skånes tre nuvarande pansarbrigader, Norringebrigaden, som är knuten till P 6 i Kristianstad, läggs ner. Vidare innebär propositionen också att underhållsutbildningen vid skånska trängbataljonen, T 4, i Hässleholm flyttas till Skövde. I betänkandet görs bedömningen att trots detta är den framtida krigsorganisationen så stark att den svarar mot aktuella uppgifter i Skåne. Jag får för närvarande nöja mig med det svaret. När det sedan gäller A 3 i Kristianstad och artilleriutbildningen i södra Sverige föreslås i propositionen att Wendes artilleriregemente i Kristianstad omlokaliseras till Hässleholm och där samlokaliseras med P 2. De skäl som anges för omlokaliseringen är behovet av investeringar på A 3, bl.a. renovering av kaserner, samt att detta skall leda till minskade driftskostnader. Jag vill starkt ifrågasätta detta. Det har alltid visat sig att flyttningar har blivit dyra. Det har varit svårt att få ut de i förväg utlovade vinsterna. En stor del av de egentliga fördyringarna har inte tagits med i beräkningarna från början vid flyttningar. Det som aldrig har redovisats är de ökade personalkostnaderna och de därav orsakade försämringarna av krigsförbanden. Det finns många exempel på dyra förflyttningar. Jag tänker på S 1, I 1 och Ing 1 som har flyttats i Mälardalen och i Stockholm till stora kostnader. T 4 flyttades inom Hässleholm för bara några år sedan, för att sedan läggas ner. Det är som sagt mycket tveksamt vilken ekonomisk vinst man gör av detta. Kvaliteten på produkterna går också ner, och man förväntar t.ex. att kvaliteten på utbildningsverksamheten kommer att försämras rejält. Bl.a. är det nuvarande närövningsområdet idealiskt, eftersom det ligger i anslutning till A 3, medan Hovdalafältet i Hässleholm är betydligt sämre. Det finns alltså flera skäl som talar för att man skall ha kvar A 3 i Norra Åsum. Jag skall för att vinna tid inte ta upp alla, eftersom de nämnts här tidigare. Jag yrkar bifall till reservation 15. Om man behåller A 3 i Norra Åsum skulle det innebära att även T 4 kan bevaras i Hässleholm. När det gäller miljöregementet i Näsby Park, tycker jag att det är en mycket intressant idé. Det är viktigt att avvakta Riokonferensen och se vad som sker, men idén är som sagt intressant. Slutligen känner jag mycket starkt för att även F 10 bör bevaras för framtiden.

Herr talman! Jag har nu under ett par timmars tid suttit och lyssnat till debatten, och jag har hört många kloka inlägg. Jag saknar en person i den här församlingen, och det är Ian Wachtmeister. Han har en förmåga att vid alla tillfällen gå upp i talarstolen och fråga: Var är riksdagsledamöterna? Var är nu Ian Wachtmeister när vi utifrån regionerna diskuterar dessa frågor -- kalla det gärna bypolitik, eller vad det nu är? Jag tycker att Ian Wachtmeister skall sluta med att efterlysa kammarens ledamöter, när han själv försvinner bakom skynket så fort han kan. Jag skall, herr talman, övergå till vad jag tänkte säga. Vi socialdemokrater på värmlandsbänken har i en motion skriftligen förklarat var vi står när det gäller ÖB:s programplan, inrymmande en avveckling av I 2 i Karlstad. Vi tycker inte om förslaget. Vi står fast vid vår tidigare deklarerade ståndpunkt i denna fråga, och vi motionärer förordar således vad som sägs i utskottsbetänkandet angående samlokalisering av Värmlands regemente I 2 och Bergslagens artilleriregemente till en plats. Vi kan med andra ord i allt väsentligt instämma i majoritetens slutliga bedömning. Den miljöprövning som måste komma till stånd är självfallet nödvändig för att man på ett tidigt stadium skall kunna tillgodose såväl Boverkets som Naturskyddsföreningens berättigade särintresse. I avvaktan på att denna miljöprövning görs bör inte heller planering av en avveckling av I 2 i Karlstad ske. Det är en logisk följd av tidigare resonemang, och borde rimligtvis i sammanhanget lugna alla upprörda känslor på hemmaplan. Den miljöprövning som utskottet förordar ligger också väl i linje med de tankegångar som vi i miljöskyddskommittén arbetar med i bred samförståndsanda. Skulle miljöprövningen så småningom utmynna i att exempelvis övningsfältet i Kristinehamn blir mindre ändamålsenligt, bör det vara regeringens huvudvärk att slutgiltigt avgöra den frågan. Den utredning som aktualiseras bör tillgodose samtliga de partsintressen som utifrån helt skilda ståndpunkter deltagit och alltjämt deltar i den tidvis infekterade miljödebatten. Jag vill med dessa ord förklara att jag fullt och fast tror på sammanslagningen. Utöver att samövningsmöjligheterna förbättras ger åtgärden en nettobesparing på ca 170 milj.kr. fram till år 2002. Med andra ord är de dokumenterade fördelarna av en samlokalisering av de båda fredsförbanden I 2 och A 9 mycket betydande. Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan i den del som avser samlokalisering av Värmlands regemente. Vi har i vår motion framfört vår oro inför den minskning av personalen som skett och alltjämt sker vid Swedish Ordnance i Karlstad. Man har minskat från 1 075 anställda till 350 anställda vid Zakrisdalsverken. Samtidigt sker det en successiv minskning av personalen vid Karolinen, som är försvarets administrativa byggnad i Karlstad. Det slår hårt mot en redan hårt drabbad region och Värmland. Utskottet avstyrker våra motionskrav med motiveringen att regeringen och berörda myndigheter på lämpligt sätt genomför nödvändiga åtgärder, exempelvis i form av regionalpolitiska insater när och om så erfordras. Herr talman! Vi motionärer tycker nog redan i dag att regeringen bör handla -- och den bör handla snabbt -- och ge Karlstadregionen och Värmland det stöd som de så väl behöver. Det är bara att beklaga att inte såväl arbetsmarknadsutskottet som försvarsutskottet tillmötesgått våra angelägna motionskrav för att trygga jobben i Så till en helt annan fråga och en annan motion. Det gäller motion Fö26 där jag och Gullan Lindblad begärt en översyn och en förenkling av nuvarande bestämmelser vad gäller yttrande från kommunernas sida vid antagande av hemvärnsmän. Jag noterar med tillfredsställelse att vår motion jämte en annan motion rönt samma öde, och behandlats synnerligen positivt. Ett riksdagens tillkännagivande till regeringen kommer att ske för att förhoppningsvis kunna få en annan tingens ordning till stånd. Frågan har tidigare varit föremål för riksdagsbehandling, och då har motionskraven bemötts något mer kallsinnigt. Den välvilliga behandling som motionen nu fått är ett steg i rätt riktning, och det tackar vi motionärer alldeles särskilt för. Det är möjligt att det finns anledning att återkomma till denna fråga. Herr talman! Vi är nöjda med detta. Jag har med råge underskridit den tidsram som står till förfogande, för att på ett föredömligt sätt hålla kammarens tidsplan så att vi kan komma ut i den vackra vårsolen. Tack.

Herr talman! Regeringens beskrivning av det säkerhetspolitiska läget i Europa är ofullständig och inkonsekvent. Man får ett intryck av att regeringen gör sitt yttersta för att konstruera möjliga hotbilder och överdriva möjliga risker. Det framstår som anmärkningsvärt att regeringen beskriver den säkerhetspolitiska situationen i hela Europa som positiv utifrån svensk säkerhetspolitik och samtidigt lägger fram förslag till betydande kostnadsökningar. Låt mig ta några exempel ur regeringens proposition. Ryssland är i dag helt inriktat på samråd och samarbete med väst, sägs det i propositionen. Vidare sägs att NATO:s klassiska hotbild, det storskaliga överraskande angreppet mot Centraleuropa, numera är avskriven. Vidare sägs: Tendensen att minska rustningar och stående styrkor underbyggd såväl av ett starkt förbättrat internationellt klimat som av växande krav på besparingar torde komma att bestå. Ytterligare nedskärningar är att vänta. Sverige från hav eller över land skriver regeringen i propositionen att möjligheten att attackera Sverige från Östersjön knappast finns längre, dels på grund av att man har förlorat Polen och DDR, dels på grund av att man inte har flygkapacitet för understöd. Dessutom säger man att de ryska styrkorna är otillräckliga för omfattande offensiva operationer. Jag anser att regeringen här i grunden för ett resonemang som är positivt och ger hopp om en relativt fredlig europeisk utveckling. Men för att rättfärdiga de höjda militärutgifterna måste regeringen lägga in motargument, som man knappast kan tro på. Det rör sig återigen om utvecklingen i Ryssland. De motsägelser som finns är inte övertygande, och det finns därför i dagens läge, enligt min mening, inte skäl att göra de satsningar som föreslås. Om man gör det, skulle det innebära att Sverige, tillsammans med Turkiet, blir det enda land i Europa som satsar på mer än marginellt ökade militärutgifter. Mellan 1990 och 1991 minskade NATO sina militära utgifter med 16,2 %. Tyskland gör mycket kraftiga minskningar. Inom OSS skärs militärutgifterna och styrkornas numerär ner kraftigt. Som framförts tidigare i dag presenterar regeringen en ökning av militärutgifterna med beräknade 7,3 miljarder under fem år. Dessutom sägs ökningen inte innebära en upprustning utan endast en strukturrationalisering av försvaret. Denna beskrivning är inte korrekt. Det handlar de facto om en militär upprustning av i vart fall luftförsvaret med JAS, av flottan med nya ubåtar och ytfartyg, och av delar av armén med nya stridsvagnar, ammunition och missiler. Dessutom ingår nyinköp av militär elektronik och radar. Om regeringsförslaget godkänns betyder det att Sverige genomför en militär utgiftsökning på 1,5 miljarder om året under fem år, vilket motsvarar en ungefärlig årlig ökning med 4,3 %. Det vore en politik som står i strid med vad som sker i det övriga Europa. Det finns alltså inga skäl att öka försvarsutgifterna på detta sätt. I stället borde man låta dem ligga kvar på samma nivå eller t.o.m. sänka dem. Jag yrkar därför bifall till de reservationer och yttranden som står i överensstämmelse med dessa synpunkter. Jag vill särskilt säga några ord om JAS-projektet, eftersom jag på denna punkt har ett yrkande. Det finns en rad starka skäl för att ifrågasätta en fortsättning av JAS-projektet. Vad jag här nämnt om avspänningen i Europa gör att det inte finns skäl att ge regeringen ett bemyndigande att beställa delserie 2. Det är för överskådlig tid tillräckligt att bibehålla det luftförsvar som vi har genom modernisering av Viggen och genom de JAS-plan som redan är beställda. Sverige har i förhållande till jämförbara länder ett mycket starkt flygvapen. Vi har mycket större flygvapen än Finland, Schweiz, Österrike och Irland, för att jämföra med neutrala länder i Europa. Det finns också utrymme för en minskning, inte en ökning, av det svenska luftvapnet. JAS-projektet riskerar att bli en gökunge i det svenska försvaret. Jag konstaterar också, enligt försvarsutskottets betänkande på s. 71, att av planerade 2 200 provpass bedöms endast 600 ha genomförts till den 1 juli, trots att det finns ett behov av långt fler provflygningar.

De omständigheter som jag här har anfört är tillräckliga för att inte ge regeringen det bemyndigande som föreslås om beställning av delserie 2. Jag yrkar därför bifall till det särskilda yttrande som finns av Jan Jennehag, där han yrkar bifall till den motion som jag tillsammans med fyra andra socialdemokrater har framlagt under beteckningen

Herr talman! Det fanns en hel del som var positivt i det som Mikael Odenberg anförde. Han är ny i riksdagen, så det må vara honom förlåtet att han inte har ägnat några djupare studier åt vad hans eget parti har åstadkommit här. Det var en förödande kritik av den moderata försvarspolitiken under 80-talet som han levererade. Han talade om försvarets utförsbacke, oförmågan att ta i strukturfrågorna och på det sättet hindra försvaret att moderniseras, att man inte hade fått medel till materiel, osv. Det räcker att titta i protokollet från 1989, under den förra riksdagsperioden. Vilket parti var det då som mest energiskt motsatte sig nedläggning av fredsförband? Tidigare här i dag har Sven Lundberg citerat Arne Anderssons prestationer i den debatten. Det är faktiskt så att Moderaternas bidrag till svensk försvarspolitik -- där Carl Bildt spelade en mycket aktiv roll under 80-talet -- har bestått i att man har bevarat en alltför stor armé, med 28 brigader, m.m. Tyvärr -- det är vår huvudsakliga kritik i dag -- tar man inte steget fullt ut, utan man bevarar fortfarande för mycket. Det kommer inte att hålla särskilt länge, innan man måste ta mer. Man kommer inte att klara av den materiella förnyelse som både vi och Moderaterna anser är nödvändig. Jag vill bara påminna om att försvarsministern i ett av de senaste inläggen ganska tydligt antydde de likviditetsproblem som man har exempelvis inom flyget. Vi föreslår i dag nedläggning av fler flygflottiljer, och vi kommer att bli bönhörda under innevarande period. Men Mikael Odenberg och hans försvarsminister orkar inte ta tag i frågorna nu, och det kommer att innebära ytterligare problem med likviditeten inom flyget. Flyget har redan nu bränt ungefär ett års kostnader för JAS och vill nu ha ett förslagsanslag på 1 000 kr., som man skall kunna tappa på miljarder räntefritt. Det är vad det handlar om. Det hade varit mycket klokare, Mikael Odenberg, att gå mera radikalt fram i det här sammanhanget. Då hade talet om höjd kvalitet kunnat hålla.
Herr talman! Kritiken för att vi inte skulle orka ta tag i frågorna är skäligen häpnadsväckande, när den kommer från en företrädare för det parti som i försvarsfrågan inte lyckades åstadkomma ett enda dugg under de gångna sex åren. Det finns skäl därtill, att skilja mellan de krigsorganisationsfrågor som vi borde diskutera mer i kammaren och de fredsorganisationsfrågor som vi i huvudsak ägnar diskussionen åt. Det är inte konstigt att Moderata samlingspartiet har legat på en högre nivå när det gäller krigsförband än Socialdemokraterna, eftersom vi har varit beredda att anslå mer medel till försvaret än Socialdemokraterna. Det är precis vad vi kommer att göra också i dag, när kammaren så småningom formar sig till ett beslut. Vad jag kritiserade Socialdemokraterna för var att de inte vill ta tag i anpassningen av fredsorganisationen till krigsorganisationen. Det må vara att Sture Ericson kan skryta med att Socialdemokraterna nu föreslår fler nedläggningar än den borgerliga majoriteten i utskottet. Det vore märkligt om de inte gjorde det, med hänsyn till att de inte vill ge försvaret några medelstillskott och vill banta krigsorganisationen betydligt hårdare än vad regeringen har föreslagit. Den historia som Sture Ericsons parti har i närtid är inte imponerande. Vad vi nu får är det försvarsbeslut som Sture Ericsons parti aldrig mäktade med att få fram under den gångna mandatperioden -- en nesa som borde få Sture Ericson att rodna, en skammens rodnad, herr talman!
Herr talman! När Mikael Odenberg nu försöker få oss att glömma de bravader som hans partiledare och gruppledaren i försvarsutskottet har åstadkommit i det här sammanhanget, är det en beklämmande advokatyr. Gå till protokollet för 1989! Då ville vi lägga ned I 3, I 11 och I 12, med brigader. Vilka var det som kämpade emot? Det var en lång rad andra strukturanpassningar som till omfånget var betydligt större än dem som Anders Björck nu har föreslagit. Anders Björcks andra steg i denna reform är betydligt kortare än det första steg som vi tog 1989. Det är vår huvudsakliga kritik, att man inte orkar med vad man säger sig vilja, nämligen att skaffa fram ett mindre men mycket vassare försvar. De pengar som blir över kommer inte att räcka till för att vässa försvaret. Det är vår huvudsakliga kritik. Det är beklämmande att man kan gå upp och hålla ett långt anförande och vara så historielös som
Herr talman! Det är inte nödvändigt för mig att gå tillbaka till riksdagens protokoll från 1989 för att få belagt att Socialdemokraterna beredvilligt lägger ned både krigsförband och fredsförband. Det kommer att räcka alldeles utmärkt att gå till protokollet från debatten inför det beslut vi skall fatta senare i dag för att få svart på vitt om den ambitionen. Regeringen, de borgerliga partierna och jag gör en annan bedömning än Sture Ericson. Vi menar att den bantning av krigsorganisationen och den anpassning av fredsorganisationen till sagda krigsorganisation som regeringen nu föreslår är tillräcklig för att frigöra resurser till nödvändig materielförnyelse och materielanskaffning. Det hot som möjligen skulle kunna finnas är naturligtvis att några av kammarens ledamöter, genom den bypolitik som en partikollega till Sture Ericson för någon timme sedan berömde sig för att föra i talarstolen, slår sig ihop och förhindrar den anpassning av fredsorganisationen till krigsorganisationen som vi i likhet med regeringen bedömer som entydigt nödvändig. Det är hotet, men det kan Sture Ericson säkert i kraft av sin gruppledarställning hjälpa till att förhindra.

Herr talman! Eftersom Börje Nilsson och alla andra socialdemokrater i den här debatten har framhållit vad vi sagt före valet vill jag erinra om att jag i mitt anförande i dag sade att jag i dag inte har någon annan uppfattning än vad jag hade före valet den 15 september. Jag beklagar att vi tappar ett pansarregemente i Skåne, ur försvarssynpunkt -- inte av det skäl som Börje Nilsson argumenterar för, nämligen sysselsättningen i Kristianstads kommun. Det är bra att regementen har den bieffekten att de skapar sysselsättning, men det kan inte vara det primära. Det måste vara kommunens uppgift i det civila samhället att skapa arbetstillfällena. Skall vi ha ett försvar för sysselsättningens skull är det inte mycket till försvar. Ett försvar skall vi faktiskt ha av andra skäl. Jag har sagt tidigare, och jag kan upprepa det för Börje Nilsson, att jag beklagar att vi moderater inte har nått längre i förhandlingen mellan regeringspartierna. Vi hade velat gå längre -- det sticker vi inte under stol med -- men vi erkänner samtidigt att vi inte klarade det. Men Börje Nilssons parti har inte velat släppa till mer pengar, tvärtom är det ju knappt att man får dem så här långt. När Börje Nilsson nu så varmt agerar för A 3 gör han det naturligtvis som boende i Kristianstad kommun. Jag har sagt det tidigare, och får väl upprepa även det, att jag inte tycker att det är den största olycka som kan drabba Kristianstads län att man flyttar ett regemente tre mil inom samma län, när det kommer att finnas moderna lokaler lediga. Av de etablissemang när det gäller arméregementen som finns i länet råder det inget tvivel om att det sämsta ur kvalitetssynpunkt i fråga om byggnaderna är A 3-området på Åsum. P 6 som läggs ned är bättre, och Hässleholm med sina ganska nya lokaler är bättre. Då kan det inte vara annat än ekonomiskt vansinne att inte använde de lokaliteterna i Hässleholm i stället för att satsa på nybyggnation på Åsum. Jag tycker att man faktiskt måste agera som riksdagsman för hela länet. Och, Börje Nilsson, bytet bestod ju enligt motionen, även om det sedan slutade med bara ett särskilt yttrande -- faktiskt i att i stället för A 3 lägga ned F 10. Jag kan undra vad Börje Nilssons partikollega som bor i Ängelholm har att säga i den debatten.
Herr talman! Jag kan tillstå att Wiggo Komstedt själv har agerat ganska schyst i försvarsfrågan och inte sagt mer än han står för, men det har andra moderater i länet gjort, framför allt Bo Lundgren. Också andra ledande moderater har varit i länet och uppträtt; man har talat om tillskott till försvaret på mer än 20 miljarder och lämnat mycket bestämda garantier för att P 6 och A 3 skall vara kvar. Det handlar inte bara om sysselsättning. Det är klart att lägger man ned två regementen slår det väldigt hårt i Kristianstad. Men jag menar att det finns starka skäl för att ha kvar A 3 i Kristianstad. Utbildningsbetingelserna är bättre där -- det tillstår också utskottet. Jag menar att Moderaterna inte har uppträtt vidare hederligt i den här frågan. Man profilerade sig mycket, mycket starkt under hela valrörelsen -- inte Wiggo Komstedt men andra. Det finns i dag en mycket stor besvikelse riktad mot Moderaterna, och med all rätt, eftersom man har lovat att regementena skall finnas kvar. Jag förstår naturligtvis att också Kristianstad på ett eller annat sätt måste drabbas eller beröras av nedläggningar, men när det flyger två regementen är det ett för mycket. Jag menar att det finns starka sakskäl för att A 3 skall vara kvar i Kristianstad, och jag hade hoppats att också Wiggo Komstedt skulle agera så. Jag lyssnade på Wiggo Komstedts anförande, där han beklagade att P 6 faller. Han sade också att A 3 egentligen inte bör flytta. Men Wiggo Komstedt har ju hela tiden medverkat till detta i utskottet. Slutligen tycker jag att Moderaterna lokalt inte har agerat vidare hederligt, och egentligen borde Bo Lundgren själv ha uppträtt här och försvarat vad han har sagt. Jag tycker att det är svagt att han inte har gjort det.
Herr talman! Jag hoppas att Börje Nilsson och Bo Lundgren kan ta den debatten hemma på torget i Kristianstad i sommar. Bo Lundgren är på utrikes resa i egenskap av minister, och kan av det skälet inte vara här. Av den anledningen får Börje Nilsson väl ge sig till tåls med att föra den debatten. Nilsson: Finns det ett enda socialdemokratiskt förslag om att P 6 skall bevaras? Har det förts fram av Socialdemokraterna i utskottet? Det skulle jag gärna vilja veta.
Herr talman! Jag förstår, som jag tidigare sade, att också Kristianstad i det här läget måste beröras av neddragningar. Men två regementen är ett för mycket. Här borde Moderaterna åtminstone ha ställt upp för A 3. Jag förväntar mig också att man gör det i omröstningen. Detta är naturligtvis en oerhört viktig fråga ur olika aspekter. Sedan har jag för egen del också föreslagit ett miljövärnsregemente på P 6, och det tycker jag är ett mycket bra förslag; jag får naturligtvis senare återkomma i den frågan.

Herr talman! Jag vill med ett par ord korrigera en del av de missförstånd som Lena Klevenås gav uttryck för. Det är inte någon lösning att ställa olika samhällsintressen mot varandra. Jag reagerar mycket bestämt emot att Lena Klevenås talar om de plan och den materiel som vi inte behöver. Vad vet Lena Klevenås om det? I Kuwait vet man att om man hade haft motståndskraft under tio dagar hade oljekällorna inte brunnit och det hade funnits förutsättningar för landets välstånd, både när det gäller att arbeta med miljö och övrigt mänskligt välstånd, som inte finns på motsvarande sätt i dag. Då resonerar man inte så ansvarslöst.
Herr talman! Mina kunskaper om att vi inte behöver dessa plan i den takt som de nu kommer att beställas har jag fått bl.a. här i kammaren i dag. Jag har lyssnat bl.a. på Hans Lindblad. Att olika behov ställs mot varandra kommer vi nog snart att bli varse. Det är inte bara på miljöområdet som vi behöver oändliga resurser. Jag pekade på ett exempel, nämligen de 750 miljarder som uländerna behöver för att rädda den miljö som vi alla är beroende av. Men även inom vårt land kommer vi att tvingas till stora besparingar som vi bara har sett början på med nedskärningar på många områden. Det kan väl inte vara främmande för Arne Andersson, som har suttit i denna kammare mycket länge, att vi ständigt väger olika behov mot varandra.